Svar på interpellationer Fru talman! Fredrik Schulte har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att ur jämställdhetssynpunkt jämna ut könsobalansen bland nyanlända genom att enbart ta emot kvinnor som kvotflyktingar. Vidarebosättning syftar dels till att bereda skydd för flyktingar och andra skyddsbehövande, dels till att visa solidaritet med länder utanför EU som tagit emot många människor som flyr undan konflikter i närliggande områden. Det regeringsbeslut som fattas varje år om ramarna för vidarebosättning tar sin utgångspunkt i utlänningslagens regler. Under 2016 prioriteras för den svenska flyktingkvoten bland annat syrier från länder i Mellanöstern och Nordafrika. Dessutom finns det icke-öronmärkta platser för akut prövning och överföring av skyddsbehövande. Migrationsverket är ansvarig svensk myndighet och ansvarar för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och andra skyddsbehövande till Sverige. Grunden för bedömning av vidarebosättning är principen om personens skyddsbehov. Migrationsverket prövar skyddsbehoven individuellt. Prövningen sker normalt efter förslag från FN:s flyktingkommissarie, UNHCR. Migrationsverket samråder med UNHCR när det gäller vilka grupper av skyddsbehövande Sverige avser att ta emot för vidarebosättning. Migrationsverket ska också i samråd med UNHCR identifiera flyktingsituationer där vidarebosättning kan användas strategiskt. Vid fördelningen av de årliga kvotplatserna kommer en del av platserna att avsättas för familjeåterförening. Detta är ett sätt att använda vidarebosättning för att möjliggöra familjeåterförening. Grunden för bedömningen av behov om vidarebosättning är precis som nu principen om skyddsbehov enligt utlänningslagens bestämmelser, och Migrationsverket prövar skyddsbehovet individuellt. Även fortsättningsvis kommer Sverige, i samarbete med UNHCR, att vidarebosätta personer med skyddsbehov och fokusera på de mest utsatta. UNHCR arbetar för att främja jämställdhet mellan könen och att se till att kvinnor och män får lika tillgång till skydd och bistånd. Sverige följer UNHCR:s prioriteringar för vidarebosättning med fokus på utdragna flyktingsituationer. Utsatta kvinnor och flickor tillhör de flyktinggrupper UNHCR ger särskild prioritet bland kvotflyktingar. Hälften av de personer som vidarebosattes inom den svenska flyktingkvoten 2015 var kvinnor. Jag ser mot bakgrund av det framförda inte anledning att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av Fredrik Schultes fråga.

Fru talman! Jag kan egentligen inte säga särskilt mycket utan konstaterar bara att Fredrik Schulte tyvärr sitter i en bilkö. Förmodligen kommer han inte hit förrän om cirka tre minuter, vilket var den senaste uppskattningen. Jag får tacka statsrådet för svaret och utgå från att Fredrik Schulte kanske återkommer på något lämpligt sätt i frågan.
Fru talman! Vi kommer säkert att återkomma till Fredrik Schultes interpellation lite senare, och det är lika bra att vi ger honom den chansen. Jag har därför inte så mycket mer att tillägga, mer än möjligen en sak. Situationen som interpellationen tar upp, nämligen att det har kommit fler män än kvinnor till Sverige under framför allt förra året, är en del av ett mönster. Ofta reser männen först, och sedan kommer kvinnorna och barnen efter genom anhöriginvandring. Det innebär att jag anser att den här situationen är ganska temporär. Alla som kom före den 24 november kommer att få möjlighet till familjeåterförening, och alla som får flyktingstatus får också möjlighet till familjeåterförening. Det innebär att de kvinnor och barn som ofta är kvar i flyktinglägren kommer att kunna komma till Sverige. Då kommer vi att få en bättre fördelning totalt sett. Vi eftersträvar ofta att vi inom ramen för UNHCR:s flyktingkvot kan öka andelen kvinnor som kommer till Sverige. En effekt av det vi nu har sagt när det gäller att kunna använda en del av kvoten till familjeåterförening blir att fördelningen kommer att bli bättre än vad den har varit tidigare.

Fru talman! Jag ber om ursäkt för förseningen. Att säga att man är någonting gör inte att man automatiskt blir det. Att säga att man är feminist och att man bryr sig om jämställdhet och tycker att det här är viktiga frågor gör inte att man automatiskt blir en bra feminist. Vi har nu en regering som säger sig vara en feministisk regering och säger sig föra en feministisk politik. Men frågan är i vilken utsträckning det verkligen stämmer. Vi har de senaste dagarna fått se hur en av regeringens ledande företrädare, utbildningsminister Gustav Fridolin, har svårt att tydligt markera att det inte är acceptabelt med ledande politiska företrädare som inte ens kan ta kvinnor i hand. I intervju på intervju har han haft svårt att ens förklara hur han resonerade och svårt att ens förstå att det här är ett jämställdhetsproblem. Mot den bakgrunden och mot bakgrund av att den här regeringen är duktig på att presentera visioner och mål i ord men att i sak inte kunna leverera - vi har en rad exempel på brutna vallöften, svek och liknande - kan man inte riktigt lita på vad den här regeringen säger. Det är klart och tydligt att bara för att man från regeringen beskriver sig som feministisk är man inte per automatik feminist. En viktig jämställdhetsfråga enligt min uppfattning är att när vi tar emot asylsökande människor som flyr från krig, när vi ska agera en solidarisk hamn för de människor som flyr till exempel IS, måste det ske på ett jämställt sätt så att det inte bara är män som får asyl här i Sverige och en chans att skapa en framtid utan att det också är kvinnor. Vi har sett att det stora asyltrycket i huvudsak har bestått av tillströmningen av män som har kommit till Sverige. Enligt vissa bedömare närmar sig Sverige nu en könsbalans som påminner om Kinas. Där är det en stor övervikt av män. Jag har ställt en enkel fråga till Morgan Johansson. Kan Morgan Johansson tänka sig att ta emot i huvudsak kvinnor som kvotflyktingar för att väga upp den här obalansen? Vi har nu fått höra från migrationsministern att han inte har något sådant intresse. Det är ännu ett exempel på att det är lätt att säga en sak, att det är lätt att påstå sig vara feminist, men att ord inte betyder så mycket om man i handling gör det precis motsatta. Det svar vi har fått från Morgan Johansson pekar på att han och regeringen inte är intresserade av jämställdhet i praktiken och av att på allvar verkligen stå upp för de ideal som man säger sig stå för. Jag tycker att det man borde göra är att låta kvinnor vara en huvuddel av de 5 000 kvotflyktingar som Sverige har förpliktigat sig till att ta emot under 2016. Kvinnor har oftast svårare än män att fly i samband med krig. Det är en lång, jobbig och många gånger livshotande resa att ta sig från till exempel Syrien till Sverige. Det är en resa som i huvudsak män har vågat sig på. Därför måste Sverige vara solidariskt och i det kommande mottagandet av kvotflyktingar ta emot kvinnor.

Fru talman! Fredrik Schulte borde kanske ha använt tiden i bilkön till att förbereda sitt inlägg lite bättre. Halva inlägget handlade om helt andra saker än just asylfrågan och kvotflyktingssystemet. Han gjorde utvikningar som hör hemma i helt andra debatter. Men det får stå för honom. Utgångspunkten är att Sverige har gjort mer än något annat EU-land för att ge skydd åt människor som flyr från krig och konflikter. 160 000 människor sökte asyl i Sverige förra året. Deras asylansökningar processar vi nu. Många av dem som kom under förra året kommer att få antingen flyktingstatus eller möjlighet till familjeåterförening, inom ramen för den nya lagstiftning som vi kommer att få. Som jag sa i mitt första inlägg ser jag könsobalansen som högst temporär. Det är ofta männen som reser först eftersom det är farligare för kvinnor och barn att resa. Det vet vi. När det gäller de ensamkommande barnen är det ännu farligare för unga flickor. När männen har fått sin sak prövad och när de har fått asyl i Sverige är det klart att de kommer att få möjlighet till familjeåterförening. Och då kommer resten av familjen att komma hit. Fredrik Schulte talar om en könsobalans, och han jämför med Kina. Var har han fått det underlaget från? Siffrorna är trots allt så pass låga att det inte på något sätt kan jämföras med könsobalansen i Kina. Fredrik Schulte kan i sitt nästa inlägg passa på och redovisa underlaget för jämförelsen med Kina. Jag tror nämligen inte att han har särskilt mycket på fötterna i den delen. Vi kommer att se en annan könsbalans framöver, efter hand som vi prövar de asylansökningar som nu kommer in. Jag sa i mitt första inlägg att jag är beredd att se över könsbalansen också inom ramen för kvotflyktingssystemet. Men det Fredrik Schulte kräver i sin interpellation är att samtliga kvotflyktingar ska vara kvinnor. Det skulle i praktiken innebära att vi inte skulle kunna ta emot några familjer. Vi skulle bara kunna ta emot ensamstående kvinnor som har döttrar, ifall vi ska göra på det sätt som Fredrik Schulte vill. Vi måste utgå från att vi även framöver ska kunna ta emot familjer inom ramen för kvotflyktingssystemet. Vi inriktar oss på de allra mest utsatta i den delen. Vi har hela tiden en dialog med UNHCR om detta. Jag har ytterligare en fråga. Fredrik Schulte skriver i sin interpellation att vi skulle ha arrangerat systemet på ett sådant sätt att det kommer fler män än kvinnor till Sverige. Jag vill säga till Fredrik Schulte: Red ut var du har fått underlaget till det här med Kina från! Det andra är: På vilket sätt skulle den tidigare regeringen - vi har inte avvikit från lagstiftningen - och den nuvarande regeringen ha arrangerat systemet så att det bara kommer män? Det låter nämligen som att vi skulle ha gjort något medvetet för att se till att det bara ska komma män. Det är en totalt snedvriden bild.

Fru talman! För att svara på Morgan Johanssons frågor och klargöra sa jag inte att Sverige kommer att få en demografi som Kinas utan att Sverige var på väg att få det, om det mottagande vi hade under förra året hade fortsatt. Nu har vi gjort en rad migrationsuppgörelser som innebär att det förhoppningsvis inte kommer att fortsätta i den takten. Fler länder ska ta ansvar. Men trenden pekade mot att vi skulle få en könsobalans, om det hade fortgått. När det gäller hur systemet är arrangerat menade jag att vi har ett asylmottagande som bygger på att vi tar emot flyktingar i huvudsak när de kommer hit till Sverige. Vi borde förändra det systemet. Vi borde vikta en större del av vårt mottagande till just kvotflyktingar, alltså människor som redan nu befinner sig i flyktingläger i till exempel Turkiet för att de har flytt från Syrien. Vi borde åka från Sverige till de här flyktinglägren och hämta människor därifrån, i stället för att de ska göra den fruktansvärda resan över Medelhavet och på andra sätt riskera sina liv för att komma hit till Sverige. Morgan Johansson sa själv att det är en resa som i huvudsak företas av män, eftersom den är problematisk. Vi har alltså ett system där merparten av vårt asylmottagande bygger på att människor kommer till Sverige snarare än att vi åker och hämtar dem. Det är på det sättet vi har arrangerat systemet så att det missgynnar kvinnor. Då tycker jag att det är rimligt att vi ser till att föra en mer jämställd asylpolitik i fråga om kvotflyktingarna. Vi kan åka ned till krisområden och hämta människor därifrån, och de bör i huvudsak vara kvinnor. Då kan vi väga upp könsobalansen. Men vi kan höra här att Morgan Johansson inte har något intresse av det. Återigen, att säga att man är feminist och att man bryr sig om jämställdhet betyder inte att man faktiskt är det och tror på det.
Fru talman! Vi fick inget underlag för jämförelsen med Kina. Fredrik Schulte vet ju att det där är en jämförelse som inte är relevant, särskilt inte eftersom fler kommer att kunna få hit sina familjer efter att ha fått asyl i Sverige, antingen fått flyktingstatus eller kom före den 24 november. Då kommer den bilden att se annorlunda ut. Det fanns inget underlag för påståendet, utan han talade bara om själva trenden. En följd av Genèvekonventionen är att vi måste pröva asylskälen för de människor som kommer till våra gränser. Det finns ingen motsatsställning mellan att pröva om de som kommer hit har asylskäl eller inte och att även ha ett ambitiöst kvotflyktingssystem. Med de 1 900 som vi har inom ramen för vår kvot nu har Sverige störst flyktingkvot av alla EU-länder, sett till vår befolkningsmängd. Vi tar alltså dels ett större ansvar för dem som kommer till våra gränser än något annat EU-land, dels ett större ansvar än något annat EU-land när det gäller kvotflyktingssystemet. Det kommer också att öka. Inom ramen för den uppgörelse vi har ska kvoten ökas till 5 000. Om Fredrik Schulte hade lyssnat på vad jag sa hade han hört att jag gärna ser över könsfördelningen i det systemet. Det förslag vi har lagt fram, om att kunna använda en del av kvoten för familjeåterförening, kommer att innebära att fler kvinnor kommer till Sverige. Då kommer balansen att ändras också inom ramen för det systemet. Fredrik Schulte borde lyssna lite på vad jag säger i talarstolen i stället för att bara måla upp skräckbilder och dra sådana slutsatser som han drar.